Fru talman! Självfallet, Daniel Tarschys, önskar jag inte att barn skall gå i onödan till tandläkaren, tandhygienisten eller tandsköterskan. På den punkten är vi fullständigt eniga. Men Daniel Tarschys tycker väl ändå inte att det är rätt att ta ifrån barn möjligheten att bli bedömda som kariesfria.

Fru talman! Med utskottets förslag om att åstadkomma en plattform för prioriteringar och etik i sjukvården vidtas åtgärder i en i sjukvårdsdebatten viktig fråga, där det är nödvändigt att få en lösning. I dag kommer riksdagen också att besluta om försök med kommunalt huvudmannansvar för primärvården. Det är en annan viktig fråga, som har varit föremål för diskussion och intresse och där det nu är möjligt att få en intressant försöksverksamhet som grund för framtida ställningstaganden. Före sommaren behandlar riksdagen också frågan om den ekonomiska regleringen i den s.k. äldrereformen. Här flyttas positionerna fram på minst tre viktiga områden: För det första gäller det visionen om självbestämmande och valfrihet i äldreomsorgen. För det andra handlar det om det kommunala betalningsansvaret. Problemet med personer som i onödan ligger kvar på våra sjukhus skall undanröjas. För det tredje gäller det nya tidsbegränsade statsbidrag om 5,5 miljarder för att möjliggöra en ombyggnad när det gäller särskilt boende för vård och omsorg. Riksdagen behandlar således tre frågekomplex, där brister kommer att undanröjas. Härmed blir det en förbättring vad gäller människors rätt till en god hälso och sjukvård. Samtidigt kan det konstateras att det pågår mer av förändringar i sjukvården än som återspeglas i debatt och media. En förklaring är att kritikerintresset är större än sakintresset i diskussionen om hälso och sjukvården i Sverige. En annan förklaring är att media är mer inriktade på slumpvis utvalda människor. Sedan upphöjs den här slumpmetoden och mediernas rapporter till en sanning beträffande tillståndet i hela hälso och sjukvården. Jag upprepar vad jag har sagt tidigare, eftersom jag blir alltmer övertygad på den punkten. Det gäller medias olyckliga fixering vid 08-perspektivet. Stockholm är inte Sverige. Stockholm har sin verklighet. Mitt hemlän, Västernorrlands län, har delvis en annan verklighet. Vi socialdemokrater i utskottet kommer att fortsätta att värna den svenska sjukvårdsmodellen gentemot ropen på stora skattesänkningar och äventyrliga privatiseringar. Vi gör detta i övertygelsen om att vård på lika villkor för alla människor, oavsett ålder och bostadsort, bäst garanteras genom demokrati, solidaritet och en gemensam finansiering. Samtidigt är vi pådrivande i arbetet på en förändring av vårdens styr och organisationssystem. Vi driver på för att få en klarare ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning. Vidare har vi introducerat ett utvärderingsinstrument som SBU utvecklar under 1990-talet. Socialdemokraterna i socialutskottet och regeringen i sin politik står för dimensionen moral och solidaritet. Utan en politisk uppbackning av den dimensionen tror vi inte att de gamla och sjuka får ett gott liv. Nu sprider sig frågetecken mellan människorna. Hur mycket kan kommuner och landsting klara med prioriteringar och skattestopp? De äldre måste få tydliga signaler om att samhället skall trygga deras ålderdom. Det gäller för övrigt också barn och anhöriga, som inte skall behöva stanna hemma från sina arbeten för att ta hand om sina gamla föräldrar. Sådana brister i trygghetssystemet får vi inte utveckla. De måste täppas till så att alla kan få vård på lika villkor. Mot bakgrund av denna oro som finns hos både allmänhet och personal inom vården anordnad de socialutskottet en utfrågning om etik och prioriteringar i hälso och sjukvården. Ett enigt utskott gör nu ett tillkännagivande och en beställning till regeringen om en plattform för etik och prioriteringar. Detta är ett viktigt besked till allmänheten och personalen inom vården. Jag tror inte att människorna i vårt land kommer att acceptera ransonering av livsviktig sjukvård. Om det utvecklas nya behandlingsmetoder som gör dig och mig bättre, vem kommer då att acceptera en ransonering som innebär att vi får nej och stopptecken? Jag tror inte heller att människorna i vårt land kommer att acceptera åldersprioteringar, att du och jag i arbetsför ålder kan få viktig vård men våra föräldrar som finns inom vård och omsorg inte skulle få rätt till sådan vård. Däremot kan vi i Sverige med utvärderingsresultat som grund börja prioritera mellan behandlingsmetoder, mellan olika terapier och tekniker. Här finns en ny utvecklingsväg att trampa upp. Det har utskottet påpekat i sitt betänkande. De långvarigt sjuka och de människor som har s.k oglamorösa sjukdomar behöver prioteras framöver. Jag tror att man måste söka moribara metoder i användandet av livskvalitet för den här gruppen av sjuka. Det är en viktig beställning utskottet här gör. Det är också en viktig signal till handikappade och äldre om att livskvalitet skall uppvärderas i den svenska hälso och sjukvården. I bl.a. statens medicinsketiska råd finns olika kunskaper och intressen företrädda. Här kan bidrag till ämnet etik och vård komma. Etikdebatten behöver fördjupas. Den är i dag enligt min mening mest präglad av högtid och etikett. Den behöver blir mer av vardag och filosofiskt teori som vägledning i bl.a. frågor om människovärde. Då förstår man att etik också kostar pengar. Då förstår man att kds tillför politiken kristendom och inte etik. Då måste man besvara logiska frågor om stora skattesänkningar går ihop med utbyggd vård till allt fler äldre. Fru talman! Vi behandlar också förslag om kommunalt huvudmannaansvar för primärvården och betalningsansvaret för s.k. klinikfärdiga patienter. Det ger nya möjligheter i den svenska sjukvården. Det kostar uppskattningsvis 3 miljarder kronor, om jag minns rätt, att ha våra gamla på medicin och kirurgkliniker i brist på utbyggd äldreomsorg. Det ger sämre livskvalitet till de äldre. Samtidigt bildas onödiga och besvärande köer. Med betalningsansvaret och ÄDEL reformen kan nu detta fel rättas till. Åter är detta en viktig signal till personalen och allmänheten. Fel kan rättas till genom politiska beslut. Fru talman! I de här viktiga sjukvårds och äldreomsorgsfrågorna finns ingen ordentlig samsyn mellan de tre borgerliga partierna. Jag har efter juluppehållet intresserat mig för hur samsynen kommer att utvecklas inom den s.k. högeralliansen. I sjukvårdens principfrågor om privat eller offentlig vård, skattefinansiering eller försäkringssystem samt storleken på skattesänkningarna/skattetrycket råder oenighet. Det har inte varit någon samsyn på dessa frågor i socialutskottet under våren. Jag förstår att det är enkelt att formulera en vag utvecklingsväg. Den enkelheten står de borgerliga för i dag i fråga om sjukvården. Det är svårare att skriva sig samman och uppträda gemensamt i vardagsfrågorna. Den svårigheten har de borgerliga inte gemensamt klarat av. Verkligheten är nog den stora stötestenen för de borgerliga. Det är angeläget, som jag ser det, att de partier som står för solidaritet och rättvisa i sjukvård och socialpolitik blir tillräckligt starka under 90-talet. Solidaritet och rättvisa behöver de sjuka, äldre och handikappade. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandena SoU19, 20 och 21 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det kan hända att jag har en hel del frågor när det gäller den obligatoriska sjukförsäkringen, eftersom jag inte förstår hur den skall kunna omfatta alla och vara generell i likhet med den politik som vi framhärdar i att föra. Ett skäl till att jag har så många frågor är att jag inte känner igen den bild som moderaterna målar upp av svensk sjukvård, att så många står utanför. Jag har den uppfattningen att svensk sjukvård i dag omfattar alla människor. Efter vad jag förstår är detta förslag ett satt att i högre grad privatisera sjukvården. Man vill också avgiftsfinansiera den i större utsträckning.

Fru talman! Det är en uppfattning som i så fall för stå för Christina Pettersson. Jag är ganska övertygad om att alla de människor som i dag drabbas av att stå i dessa köer -- i vissa fall och i vissa landsting 1,5--2 år för att få en höftledsoperation, starroperation eller liknande operation utförd -- har en annan uppfattning om hur den svenska sjukvården av i dag fungerar. Därför är det nödvändigt med förändringen och att se på en rad länder, där man i dag inte har alla de problem som förekommer i Sverige.

Fru talman! Jag noterade att Karl Erik Olsson i sin kraftiga kritik trots allt var litet mer positiv till mig som folkpartist. Möjligtvis betraktar han mig som den av jordbruksministern vilseförde i detta sammanhang. Karl Erik Olsson säger att den anpassning av överskyddet som vi från folkpartiet har tagit ställning för som princip aldrig kan återföras. Men på den punkten måste Karl Erik Olsson ha fel. Vi har under den tid som passerat sedan vi fattade det livsmedelspolitiska beslutet för ett år sedan gång på gång företagit både höjningar och sänkningar av gränsskyddet utifrån världsmarknadsprisets svängningar. Vi visste här i riksdagen ingenting om den justering uppåt, som tydligen också var möjlig, av mejeriprodukter som skedde när subventionerna avskaffades på konsumtionsmjölken. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att vi i Sverige förhåller oss på ett helt annat sätt gentemot kostnadsökningar. Vi vet trots allt att de instrument för objektiv mätning av jordbrukstöden i de olika länderna visar att vi har högre PSE-tal i Sverige än vad man har inom EG. Vi i Sverige skall förhoppningsvis inom kort kunna konkurrera med livsmedelsproduktionen inom EG. Jag tror att vi då med en helt annan tyngd och ambition får försöka förhindra kostnadsökningar över allt där de uppträder. Vi i folkpartiet liberalerna har inte, Karl Erik Olsson, sagt ja till en tioprocentig reduktion av gränsskyddet och vi har inte ställt oss bakom den tabell som visats. Vi ställer oss positiva till principen om en anpassning av gränsskyddet, och vi yrkar att statens jordbruksnämnd på sedvanligt sätt skall få detta uppdrag. Vi vet då att det kommer att genomföras med en god säkerhet. Jordbruksnämnden kan detta, och vi vet att det blir tillräcklig marginal kvar för att lantbruket skall kunna höja sina priser.

Fru talman! Karl Erik Olsson lyssnade inte på vad jag försökte förklara för honom. Vi har ställt oss bakom principen att anpassa överskyddet. I mitt anförande redovisade jag att man för prisreglerade grödor betalar en ersättning genom ett arealbidrag. När det gäller de grödorna ställer vi oss bakom en anpassning, och vi tar avstånd från en justering till en förväntad kommande lägre prisnivå. När det gäller spannmålet vet Karl Erik Olsson lika bra som jag att vi i förlängningen har en förädlingsindustri i form av kvarnrörelse som domineras av jordbrukskooperationen i Sverige. Denna dominans har lett till att man inom den näringen har en mycket bra avkastning. Den är så bra att det svenska kooperativa företaget numera, sedan ett år tillbaka, också är huvudägare till den danska kvarnindustrin. Jag tror, Karl Erik Olsson, att det är nödvändigt att man även i förädlingsindustrin i alla handelsled nu försöker pressa de marginaler som finns för att vi skall få en kostnadsutveckling som gör att svenskt jordbruk klarar sig när vi skall konkurrera på lika villkor med jordbruket i EG. Vi måste då jaga kostnader i alla sammanhang där de uppträder. Vi måste få en annan inställning till inflationen. Det är bakgrunden till att vi -- även om vi kritiserar socialdemokraterna för att de av denna fråga gjort valpopulism -- är beredda att ställa upp för principen.

Herr talman! Principen att anpassa gränsskyddet efter de marknadspriser som finns inom landet och de internationella priserna har vi ganska öppet diskuterat i jordbruksutskottet -- det vet Bengt Rosén. Jag har deltagit i den diskussionen. Men när Bengt Rosén säger att han tar avstånd från att nu inteckna en kommande lägre prisnivå, är jag orolig för att Bengt Rosén förväxlar funktionen av ett särskilt yttrande och av en reservation. Dessa synpunkter förs nämligen fram i ett särskilt yttrande som är fogat till betänkandet. Men Bengt Rosén och folkpartisterna står bakom majoritetens skrivning när det gäller att bifalla regeringens förslag. Om det nu är som Bengt Rosén säger skulle ni faktiskt ha varit med på reservationen i stället för att stå bakom majoritetstexten. Om det är så enkelt kan ni väl fortfarande ändra på det.